Herr talman! Jag vill tacka energiministern för svaret på interpellationen. På min första fråga, hur vi skall möta den snabbt stigande efterfrågan på el, noterar jag att energiministern svarar att den optimala nivån på elanvändningen enligt kraftindustrin ligger på ca 135 TWh per år. Är detta också fru Dahls uppfattning? Redan nu förbrukar vi, som det står i interpellationssvaret, 130 TWh. I praktiken har vi med andra ord bara kvar någonting som ligger inom felmarginalen. Under vecka 4 i år, då det inte var exceptionellt kallt, gick vattenoch kärnkraften för fullt, men det räckte inte. Vi fick också ta i anspråk miljöovänlig mottryckskraft från kol och olja. Dessutom fick vi köra en mindre kvantitet oljekondens, som sprutar ut både svavel och kväve. Det här visar hur allvarligt läget är. Sanningens minut närmar sig. Det går inte längre att skjuta de obehagliga problemen framför sig. Energiministern måste gå till beslut. Denna uppfattning är jag inte ensam om. Vattenfalls generaldirektör sade i tisdags — och det satt Birgitta Dahl och lyssnade på — att de begränsade energitillskotten är oroande på både kort och lång sikt. För en trygg elförsörjning behövs i dag enligt generaldirektören en beredskap i form av en planeringsreserv. Generaldirektör Nyquist sade: ”Jag anser att det är nödvändigt att ha en sådan reserv, i första hand i form av kolkondens.” Beredskapen är med andra ord låg. Snara åtgärder måste till. Vilka? Varför delar inte energiministern Vattenfalls bedömning? Vattenfall sitter dock inne med en betydande sakkunskap. Birgitta Dahls recept är att den nuvarande expansionen måste dämpas och det relativt snart. Elvärmen i alla småhus skall strypas. Kommunerna får köra i gång med miljöovänliga bränslen som kol, torv och olja. Priserna måste höjas. Det här kommer inte svenska folket att tycka om. På kort sikt är situationen besvärlig, men det får inte leda till handlingsförlamning. Jag vill ge Birgitta Dahl några råd. För det första: Bevilja Vattenfalls ansökan att öka elproduktionen i Forsmark. Vattenfall förlorar tiotusentals kronor varje dag som beslutet skjuts upp. För det andra: Uppmana kärnkraftverksföretagen att vidta alla åtgärder för att öka produktionen i kärnkraftverken. Det går, det vet både jag och Birgitta Dahl. Vi vet också att detta kan ske med bibehållna höga säkerhetskrav. För det tredje: Fatta ett snabbt beslut om att bygga om Ringhals 2! Ett beslut i februari är nödvändigt för att inte ett helt år skall gå förlorat. För det fjärde: Avstå från ransoneringar! Varken industri eller hushåll slösar med el i dag. Hur ser det ut på längre sikt? Regeringens energipolitik, som delas av både centerpartiet och folkpartiet, är katastrofal för den industriella tillväxten i vårt land. Företagen vågar inte investera i nya elkrävande processer, när de vet att elpriserna kommer att stiga med 50-100 26 under 1990. Skogsindustrin, stålindustrin och den kemiska industrin kommer att drabbas hårt. Nedläggningar kommer att bli följden. Bostadsdepartementet har i dag ansökningar från MoDo, AB Papyrus och ASSI om utbyggnader av deras skogsindustrier på totalt 600 000 ton papper och massa. Det kräver uppemot 2 TWh mer. Framemot år 2000 kan tack vare ökad tillväxt i skogen ytterligare ca 15 000 arbetstillfällen beredas inom skogsindustrin. Detta ger 25 miljarder kronor i valutaintäkter, men det kräver ett eltillskott på 10-15 TWh. Det har vi inte. Birgitta Dahl har en av nycklarna till ökad industriell tillväxt. Använd den! Jag vill ge Birgitta Dahl några entydiga besked. Det föreligger inte nu majoritet i riksdagen för en utbyggnad av vattenkraften. Inga kommuner och inga moderater är förtjusta i kol, olja eller torv. Inte heller på den punkten kan Birgitta Dahl räkna med något stöd. Det som då återstår är kärnkraften. Runt om i Europa byggs kärnkraften ut. Varför? Därför att den är säker och billig. I Sverige går vi åt precis rakt motsatt håll. Efter år 2010 kostar avvecklingen minst 10 miljarder kronor varje år. Jag tycker att Birgitta Dahl skall tala om detta när hon är ute och håller föredrag. Det är en kapitalförstöring som är rent vansinnig. Vid det senaste mötet med energirådet, där Birgitta Dahl är ordförande, framkom från statens strålskyddsinstitut att kärnkraftens strålrisker är mycket väl bemästrade. Dagens risker är små. Företrädare för statens kärnkraftsinspektion sade vid samma tillfälle att ingenting motsäger en konstruktiv livslängd för reaktorerna på 40 år eller längre med reparation och byten av vissa delar. Med andra ord gör vi hela Sverige en otjänst om vi avvecklar kärnkraften. Den är fri från svavel, kväve och tungmetaller, och den är billig. Svensk industris konkurrenskraft skulle kunna behållas. Ett besked nu skulle kunna ge svenskt näringsliv lust att använda många av de miljarder som finns i kassorna till investeringar. Ge dem det beskedet, Birgitta Dahl! Jag vet att många fackliga ledare jag talat med inte vill något hellre än detta. Det ger pengar i portmonnän hos alla deras medlemmar. Avveckla kärnkraftsavvecklingen! Bygg ut elproduktionen!

Herr talman! Jag delar i huvudsak de bedömningar och synpunkter som energiministern har redovisat i svaret. Jag vill bara göra några kompletteringar och ställa en fråga. Jag konstaterar att vårt elsystem i dagens läge otvivelaktigt inrymmer åtskilliga problem. Vi håller på att slå huvudet i effekttaket utan att på ett optimalt sätt utnyttja vår elproduktionskapacitet. Centern förutsåg detta. Jag vet inte om energiministern kommer ihåg en interpellationsdebatt som vi hade i november 1982, då jag hävdade att vi måste ha mer kostnadsanpassade taxor. Om man då hade följt centerns råd skulle dagens problem ha varit mindre och oljeersättningen samtidigt kunnat vara större. Många fler skulle ha behållit sina oljepannor eller satsat på ved och därmed kunnat avlasta elnätet vid toppbelastning, om de genom en kostnadsanpassad taxa fått skälig ersättning för detta. Kraftbolagen har hittills hellre satsat flera kronor på effektutbyggnad i egna anläggningar i stället för att stimulera investeringar på någon krona hos abonnenterna med samma effektresultat. Detta har styrt fel, och nu går det inte längre att dölja den prishöjande effekten. Det är minst sagt välgörande att energiministern nu klart ser dessa problem och börjar, liksom centern, företräda konsumenternas, hela svenska folkets, intresse i stället för kraftbolagens. Kraftbolagen vill i dag förbereda utbyggnaden av kolkondens. Vattenfall vill byta ånggeneratorerna på Ringhals 2. Ingen av dessa två åtgärder är den bästa, om vi vill ha ett stabilt lågt elpris, ersätta så mycket olja som möjligt och minska sårbarheten i vårt elsystem. Det är otvivelaktigt den stora andelen elvärme som är huvudorsaken till att vi har ett mycket köldkänsligt elsystem. Ett par tre graders temperaturfall och effektbehovet ökar motsvarande ett stort kärnkraftverk. Det är inte rimligt att ha så kapitalkrävande anläggningar som kärnkraftverk för denna typ av kortvariga effektbehov. Om Ringhals 2:s produktion skall få plats på marknaden som prima ström, dvs. med fulla leveransgarantier, krävs en kompletterande effektutbyggnad på i storleksordningen 100-150 20 av Ringhals 2:s effekt. Att detta är ekonomiskt vanskligt förstår var och en. Därtill ökar köldkänsligheten i vårt redan hårt belastade elsystem. Kvar står då att sälja huvuddelen av strömmen från Ringhals 2 som avkopplingsbar el. Detta ger ett så lågt pris att bytet av ånggeneratorer blir olönsamt. Bytet av ånggeneratorerna kan vara klart tidigast 1989. Det är inte svårt att fram till den tidpunkten öka användningen av biobränslen i uppvärmningssystemet, så att elströmmen från Ringhals 2 helt kompenseras. Samtidigt kan elström fortfarande användas under låglasttid och kvarvarande kärnkraftverk utnyttjas något bättre. Det förbättrar möjligheterna att bibehålla ett lågt elpris. En ökad användning av biobränslen i storleksordningen 4-5 TWh skapar minst 1000 nya arbetstillfällen, till väsentlig del i sysselsättningssvaga regioner. Rökgaserna från en välskött bioeldningsanläggning är svagt basiska och motverkar därmed aktivt försurning. Konvertering till biobränsle kan ske med enbart svenska produkter och svenskt arbete. Kostnaden för biobränsle utgörs i huvudsak av svenskt arbete. Det ger betydande och bestående skatteintäkter för såväl kommuner och landsting som stat. Med anledning av vad jag tidigare har sagt är min fråga till energiministern: Kommer regeringen att se till att de resurser som regeringen råder över i fortsättningen satsas på utvecklingsalternativ som främjar minskad sårbarhet, bättre miljö och ökad sysselsättning i stället för på avvecklingsalternativ? Till sist vill jag konstatera att en väsentlig grundsten för den framtida energipolitiken är tesen att allt effektivare energianvändning och en ständig minskning av den totala energitillförseln ger de bästa förutsättningarna för en positiv ekonomisk utveckling. Orimligt är däremot påståendet att kärnkraften skulle vara säker och billig. Kärnkraften har utklassats i USA. Men framför allt är ny kärnkraft dyr, och ingen kan garantera säkerheten.

Herr talman! Birgitta Dahl, liksom många andra, oroar sig över den stigande elkonsumtionen. Jag förstår av statsrådets svar att det framför allt är tre faktorer som hon anser har orsakat denna ökning av elkonsumtionen. Det är dels kalla vintrar, dels den industriella högkonjunktur som landet har upplevt under de senaste åren, dels en ökad användning av el för uppvärmningsändamål. Det är klart att man inte helt kan utesluta att vi även i framtiden kommer att ha kalla vintrar. Man kan, herr talman, inte heller helt utesluta att vi även med en socialdemokratisk regering ibland kommer att ha högkonjunkturer.

I de gemensamma överläggningar som vi tidigare har haft har vi kommit fram till att det inte vore rimligt med restriktioner av det här slaget för hus med en mycket låg tillförsel av energi för uppvärmning. Herr talman! För det andra tycker jag att det ligger mycket i Ivar Franzéns uttalande att man bör överväga en mer kostnadsanpassad eltaxa, så att de verkliga kostnaderna för elproduktionen på något sätt kommer till uttryck hos konsumenten. För det tredje måste jag för folkpartiets del konstatera, liksom Per Richard Molén konstaterade för sitt parti, att någon sannolikhet inte föreligger för att denna riksdag skulle ha folkpartiets stöd för en utbyggnad av vattenkraften. Enligt vår uppfattning kan man inte räkna med något tillskott där. För moderaternas del är situationen densamma, sade Per Richard Molén. Jag har ingen anledning att betvivla att också Ivar Franzén instämmer i detta. Detta har hela tiden varit centerns inställning, och även vänsterpartiet kommunisterna har intagit den ståndpunkten. Det är bara socialdemokratin som nu arbetar för en fortsatt utbyggnad av vattenkraften utöver de beslutade 66 TWh per år. Det vore trevligt om vi skulle kunna nå enighet om det här, en enighet som uteslöt fortsatt vattenkraftsutbyggnad. Det skulle kanske göra det lättare att få ekvationen att gå ihop även i andra avseenden. Inte heller finns det någon särskild entusiasm eller kärlek för tanken på att bygga kolkondensverk — det uttrycktes också av dem som var före mig här i talarstolen. Om det också är regeringens uppfattning att vi bör undvika kolkondens, innebär ju det att kraven på hushållning med el växer, om regeringen vidhåller den mycket högt uppställda ambitionen att avveckla kärnkraften till år 2010 — en önskan som vi anser vara angelägen och riktig.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är värdefullt att vi på detta sätt fick tillfälle till en diskussion om energipolitiken där fyra av riksdagens partier är företrädda. Det behövs med tanke på att vi steg för steg upptäcker nya förhållanden, som dock inte gör det svårare att uppfylla de mål vi har satt upp. De gör det snarare lättare, men det kräver också att vi tänker efter och anpassar insatserna efter vad vi lär oss. Jag vill säga till Ivar Franzén att hela det utvecklingsprogram vi har nu, inkl. det vi presenterade för riksdagen i måndags och den gasproposition vi lade fram i tisdags, syftar till att utveckla alternativen. Det är ju vad det handlar om. Vidare förekommer det inga subventioner från samhällets sida när det gäller kärnkraften. Ivar Franzén vet att det förhåller sig på det viset. Jag vill också föra ur den här debatten diskussionen om en effekthöjning eller Ringhals 2 av det enkla och självklara skälet att den frågan är föremål för regeringens prövning för närvarande. Den prövningen får lov att ta den tid som behövs för att få svar på alla de frågor vi ställer om säkerhet och ekonomi i dessa två alternativ. När det gäller effekthöjning har regeringen den principiella inställningen att det icke får finnas några utestående säkerhetsfrågor när vi skall ta ställning. Vad som saknas för alla de nu aktuella anläggningarna men som fanns i Barsebäck var praktiska insatser i konsekvenslindrande syfte. Ett sådant program för de andra anläggningarna håller nu på att tas fram. Att det finns ett sådant program är alltså en förutsättning för att vi skall kunna ta ställning till frågan. När det gäller Ringhals 2 måste på motsvarande sätt alla de frågor vi ställer ha besvarats på ett tillfredsställande sätt. Den bedömningen pågår. Innan vi är färdiga med den kommer inte något beslut att fattas. Jag har samma uppfattning som kraftindustrin: att den optimala elproduktionen till rimliga priser, till de priser som är till nytta för folkhushållet och nödvändiga för industrins konkurrenskraft, ligger kring 135 TWh per år. Sanningens minut närmar sig, precis som Per-Richard Molén sade, när vi måste diskutera frågan hur vi skall klara framtidens elförsörjning till samma låga priser som nu. Det går inte att göra det genom någon stor och omfattande expansion av elproduktionssystemet, inte heller genom att fortsätta att använda kärnkraft med allt vad det innebär av investeringar i nya anläggningar. Varför? Ja, för det första finns det en gemensam önskan att skydda våra älvar. Denna önskan delar vi, vi har gemensamt i början av 1970-talet och på socialdemokratiskt initiativ beslutat om att undanta ett antal älvar från utbyggnad. Och det är den enda billiga möjlighet vi har för elproduktion. Att vi har velat hålla öppet för detta har ju haft att göra med att vi har åtagit oss att klara kärnkraftsavvecklingen och kampen mot försurningen samtidigt. Men självfallet önskar vi undvika konfliktfylld och miljöskadande vattenkraftsutbyggnad. Jag vill dock påminna om att riksdagens beslut förra året var att man undantog de fyra stora huvudälvarna men höll öppet för annan vattenkraftsutbyggnad i samband med kärnkraftsavvecklingen. Man har alltså inte satt något slutligt stopp vid 66 TWh i riksdagsbeslutet. För det andra har vi mycket bestämt sagt att vi inte vill ha kolkondens. Det beskedet fick kraftindustrin på hösten 1982 från mig och andra företrädare för regeringen. Jag har upprepat det vid olika tillfällen — senast i tisdags vid symposiet på Vattenfall, där jag sade att vi icke kommer att säga ja till krav från kraftindustrins sida på en projektreserv i vad gäller kolkondens, i synnerhet inte så länge man inte har prövat alla möjligheter till effektivisering och specifik och rätt användning av elen. Skulle man satsa på att bygga stora nya anläggningar — vare sig det är fråga om kärnkraft, kolkondens eller vindkraft — kommer man upp till en kostnadsnivå för elproduktionen som är flera gånger högre än den vi har i dag. Det är en felaktig uppfattning att tro att vi kan lösa detta problem genom expansion av elanvändningen. Den sanningens minut som närmar sig är att begripa att det förhåller sig på det här sättet och att anpassa handlandet efter det. Alla undersökningar visar att ny kärnkraft ligger på ungefär samma kostnadsnivå som kolkondens, dvs. att kostnaderna skulle bli två tre fyra gånger högre än de vi har i Sverige. Att man bygger ut i andra länder har att göra med att kostnaderna för elproduktionen redan är så höga där. Men i det svenska systemet passar det inte. Därför måste vi i det svenska systemet i stället satsa på effektivisering och specificering av elanvändningen. På den punkten är vi överens med kraftindustrin. Då behövs sådant som kostnadsanpassade eltaxor. Då behövs det kanske att vi omprövar ställningstagandet hur vi skall använda elvärmen. Sådana ställningstaganden skall vi göra, men först sedan vi närmare har analyserat situationen. Det är ingen akut krissituation, utan vi har tid på oss för den nödvändiga omställningen.

Herr talman! Av det senaste numret av tidningen Vi i Vattenfall framgår att man från Vattenfalls sida har gjort en opinionsundersökning om energin. Där redovisas följande: ”Insikten om vad el och framför allt kärnkraft har betytt för att minska oljeförbrukningen i Sverige har ökat.” En fråga som ställs i en av rubrikerna lyder: Klarar vi säkerheten? Under den rubriken kan man läsa följande: ”Tilltron till kraftindustrin är större hos ledarskiktet än hos allmänheten, men tycks vara på väg uppåt ——-.” När det gäller frågan om huruvida säkerhetskraven uppfylls har man i tabellform redovisat vad allmänheten resp. ledarskiktet anser. Man har också gjort följande uppdelning: helt och hållet övertygad, till största delen/delvis övertygad, inte övertygad och vet ej. Av tabellen framgår att allmänheten helt och hållet är övertygad om att säkerhetskraven uppfylls. 76 Yo av de tillfrågade ansåg att de till största delen var uppfyllda. Bland mer sakkunniga personer — alltså inom ledarskiktet — är 95 96 övertygade om att säkerhetskraven tillgodoses. Det här är någonting som jag tycker att energiministern bör ta till sitt hjärta. Samtidigt vill jag uttrycka min förhoppning, herr talman, om att man från energidepartementets sida verkligen ser till att det går snabbare att pröva frågan om Ringhals och även ansökan när det gäller Vattenfall. Beträffande priserna för nya produktionsanläggningar, baserade på 1985 års penningvärde — jag kollade detta i går — är verkligheten sådan att kärnkraften ligger på ungefär 30 öre per kilowattimme. Kolet ligger på 40 öre och oljan på 50 öre. Varför skall man då välja kol när man i stället kan välja kärnkraft och tjäna 10 öre per kilowattimme? I utlandet ligger priserna redan på en hög nivå. När man i utlandet tillför ytterligare kärnkraft, kommer priserna där naturligtvis att öka. I Sverige ligger elpriserna på en låg nivå. Det har vi glädje av, för det ökar vår konkurrenskraft. Ända sedan början av 1900-talet har det varit så, att för varje ny produktionsanläggning har våra elpriser ökat — och det är ju helt naturligt. När vi skapar nya produktionsanläggningar börjar vi på en låg nivå. På det sättet får vi hela tiden en konkurrensfördel i förhållande till utlandet, och den är det ytterst angeläget att vi får behålla. Därför tror jag att vi i debatten bör beakta och fundera över frågan om nya produktionsanläggningar. Det gäller också att om kanske åtta nio år, med hänsyn till vad som är snabbast, billigast och mest miljövänligt, åstadkomma ett nytt kärnkraftsblock i Oskarshamn eller Forsmark. Jag är övertygad om att betydligt fler av Birgitta Dahls partivänner här i riksdagen har samma uppfattning som de fem socialdemokratiska riksdagsledamöter som har begärt en mera objektiv informationsspridning rörande kärnkraften.

Herr talman! Jag talade inte, Birgitta Dahl, om subventioner utan jag talade om de resurser som regeringen råder över. Det är onekligen så, att ett regeringsförslag som inte ger de resurser som behövs för ett byte av ånggeneratorer i Ringhals 2 innebär ett nej. Det förslaget kommer att stödjas av en majoritet, om socialdemokraterna står bakom detsamma. Det tyder ju sammansättningen här i riksdagen på. Jag förstår att det är orimligt att försöka avkräva energiministern ett svar härvidlag. Men eftersom energiministern avgav en så positiv och klar deklaration om att resurserna verkligen skulle satsas på utveckling, minskad sårbarhet, bättre miljö osv., tillåter jag mig att dra den slutsatsen att det kommer att bli väldigt svårt att komma fram till någonting annat än ett nej till ett byte av ånggeneratorerna i Ringhals 2. När det gäller uppvärmningen av energisnåla småhus vill jag framhålla att vi inte får glömma bort att det, i jämförelse med den genomsnittliga förbrukningen under året, går åt tre fyra gånger så mycket energi för uppvärmning under den period då det är riktigt kallt. Även om husen är energisnåla kommer de alltså på ett påtagligt sätt att bidra till ökad köldkänslighet i vårt elsystem. Vi får inte glömma bort detta, även om jag är medveten om att det ändå kan vara motiverat att ha en hel del hus kvar med elvärme. Det är intressant att konstatera, att det statliga kraftföretaget i USA, med det välbekanta namnet BPA, har satsat stora pengar hos konsumenterna, villaägarna, på att gratis isolera deras hus. Man anser nämligen att den satsningen är lönsammare än att bygga ut ny produktionskapacitet. De säkerhetskrav som vi alla är överens om måste ställas på vårt elsystem uppnås utan tvivel bäst och billigast genom en effektivisering av energianvändningen och en anpassning av energislagen hos användarna. Det är överraskande att vissa partier här i riksdagen bara tycks se teknikens möjligheter när det gäller att öka produktionen men är otroligt misstrogna mot samma teknik när det gäller att bruka bättre i stället för mer. Ändå är det så oerhört viktigt att vi använder teknikens möjligheter på rätt sätt, och då skall vi i första hand använda dem för att bruka bättre i stället för mer — det tjänar framför allt konsumenterna på. Till sist frågan om kärnkraftens lönsamhet. I USA kommer satsningen på vindkraft sannolikt att motsvara dubbla satsningen enligt det svenska kärnkraftsprogrammet — 20 000 MW — under de närmaste tio åren, men knappast någonting — för att inte säga ingenting — kommer troligen att satsas på ny kärnkraft.

Herr talman! Birgitta Dahl nämnde att hon är inne på tanken att ompröva elvärmen. För nybyggda, mycket välbyggda och värmeisolerade hus som tillförs 8 000 kWh skulle det bli en fördubbling av elkostnaderna. Kostnaden för att värma upp ett sådant hus med el uppgår till 4 000 kr. per år, vilket ungefär svarar mot räntan på ett vattenburet system. Det blir alltså stor skillnad, om man tvingar nyproduktionen — även denna typ av hus — att övergå till vattenburna system. När det gäller vattenkraften motsätter sig folkpartiet en utbyggnad över 66 TWh. Vi säger också att den utbyggnad som återstår till 66 TWh skall göras endast om det är möjligt utan att miljön skadas på något väsentligt sätt. Birgitta Dahl talar om att socialdemokraterna är aktiva, men jag vill erinra om att det inte är mer än två år sedan regeringen framlade ett förslag om att man skulle se över möjligheterna att bygga ut en av de fyra Norrlandsälvarna. Förslaget avvisades av riksdagen, om jag minns rätt. Birgitta Dahl borde alltså inte framställa socialdemokratin som något älvräddarparti. Om det är något parti som har gått i bräschen för utbyggnad av älvar och vattenkraft är det socialdemokraterna. Det kan finnas förståelse för det också, men man skall inte försöka göra svart till vitt. Om vi ser långt framåt och konstaterar att vi på några år genom ökad hushållning och utan att skada samhällsekonomin skall vända en årlig ca 10-procentig uppgång i elförbrukningen till en snabb årlig minskning av elförbrukningen, är det rimligt att beteckna detta som en mycket hög ambition. Det är alldeles uppenbart att vi kommer att ställas inför mycket stora svårigheter för att klara detta. Vi bör vara medvetna om det och inte satsa alltför mycket i uttalanden m.m., utan mera på att i handling se om denna långtgående ambition kan förverkligas.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det är en svår uppgift vi har framför oss. Det som gör att man nu ändå kan göra mer optimistiska uttalanden om möjligheten att klara den här uppgiften, utan att behöva ta till andra, miljöskadliga alternativ, är att vi i praktiskt arbete har lyckats nå resultat snabbare än vi tidigare räknade med. Jag vill också säga att vi är helt överens om villkoren för vattenkraftsutbyggnaden. Det som skall fram är det som vid en bedömning enligt vattenlagen kan anses vara förenligt med de miljökrav vi ställer. Självfallet ställer vi därför kravet på effektiv hushållning både inom boendet och i industrin. Vi kan inte gå med på att bygga ut elproduktionsanläggningar eller andra energiproduktionsanläggningar som medför miljöeffekter vi alla ogillar med mindre än att alla användare av energi först anstränger sig till det yttersta för att hushålla. Det måste vara utgångspunkten för arbetet, och det är också därför som vi nu talar med så stort allvar och sådan envishet om att man måste eftersträva ökad effektivisering i användningen av el och energi. Visst har det förekommit ett slöseri i vårt samhälle. Annars skulle det inte vara möjligt att uppnå sådana effektiviseringar som man hittills har uppnått och fortfarande ser som möjliga. Vi har redan sparat 25-30 TWh i bostadsbeståndet, och det finns en potential för att spara ungefär lika mycket till. Det är jag helt övertygad om. Var man sedan skall lägga nivån för att få använda el i kombination med mycket energisnål teknik kan vi diskutera. Därvidlag har jag ingen absolut låst uppfattning. Men jag anser att man i hus där det utnyttjas mycket energisnål teknik i byggande och på annat sätt naturligtvis skall kunna använda el. Då är det specifik och effektiv elanvändning. Vi har faktiskt även på det området lyckats mycket bättre än vi trodde när vi arbetade med de här frågorna tidigare. Då måste vi också kassera in detta genom att kanske höja kraven ytterligare. Det tycker jag kan vara en gemensam ambition när vi nu ser att det faktiskt inte går att ta fram ny elproduktion utan att elpriset höjs för alla — och det vill vi undvika. De siffror som Per-Richard Molén presenterade belyser, fastän Per Richard Molén blandade ihop fasta och rörliga kostnader för olika alternativ, mycket effektivt varför det blir en kraftig höjning av elpriset om vi bygger nya kärnkrafts-, kolkraftseller oljekraftsanläggningar. Genomsnittspriset för produktion av el ligger i dag kring 11-12 öre. När vi använder oljekondens, där den rörliga kostnaden är 50 öre, höjs genomsnittspriset till 16 öre i Sverige, trots att oljekondens utgör en liten del. Enligt de beräkningar som kan göras nu blir den totala kostnaden för kärnkraft vid en eventuell kärnkraftsutbyggnad 30 öre, för kolkraft 40 öre och för vindkraft 35-40 öre. Dessa beräkningar är mycket osäkra, för i andra länder har man i allmänhet inte samma miljöeller säkerhetskrav som hos oss. Man har inte krav på avsättning till fonder för avfallshantering. Så de prognoserna belastas inte med de kostnader vi har i Sverige. Sannolikt blir priset ännu högre här. Det rör sig om tre, fyra, fem gånger så höga kostnader som vi har i genomsnittskostnader. Den billigaste vattenkraften, som ligger i botten och är orsaken till att genomsnittskostnaden är så låg, har ännu lägre produktionskostnader. Per-Richard Moléns exempel var det bästa vi har fått på länge. Det visar på ett tydligt sätt att vi icke kan lösa detta problem genom att bygga ut kärnkraften eller genom att över huvud taget expandera elanvändningen. Vi kan lösa det genom effektivisering och genom att se till att vi reserverar elen för de ändamål där den verkligen är bäst. För uppvärmning finns det andra alternativ. Först har vi en stor potential för hushållning, därefter andra alternativ som är lika bra eller bättre ur ekonomisk synpunkt. Jag invigde för en vecka sedan i Skellefteå en anläggning för kraftvärmeproduktion med torv. Den producerar värme för 10-11 öre per kilowattimme, alltså fullt konkurrenskraftigt i förhållande till el. Detta belyser vilka möjligheter vi bör ha att klara uppgiften att ställa om systemet i tid för att undvika kraftigt höjda elpriser. Det är — det vill jag understryka — ingen akut krissituation, utan vi har tid på oss för omställningen, om vi arbetar förnuftigt och börjar med det nu.

Herr talman! Med siffror kan man bevisa det mesta, men jag har ägnat alltför mycket tid åt ekonomi för att inte kunna skilja på rörliga och fasta kostnader. Verkligheten är den att rörliga kostnader inkl. kapitalkostnader i 1985 års penningvärde och i offerter till Finland baserade på O 3 i Sverige innebär att kärnkraften kostar 30 öre, kolet 40 öre och oljan 50 öre per kWh. När det gäller kol och olja är de rörliga kostnaderna högre. Den rörliga kostnaden för dagens svenska kärnkraft ligger på 9 öre, resten är kapitalkostnad. Det är detta som gör att en bibehållen kärnkraft efter år 2010 är så lönsam. Jag förstår mig inte riktigt på regeringen. Finansministern predikar tillväxt och säger i sin finansplan att tillväxt är en förutsättning för full sysselsättning och stigande levnadsstandard, och han vill ha investeringar och nettoexport. För detta krävs elenergi. Industriministern åker ut och lägger fram Bergslagspaket, Uddevallapaket och Malmöpaket. Han åker land och rike kring och uppfordrar företagarna att ta sitt ansvar för sysselsättningen. Såväl de här paketen som det utkrävda ansvaret när det gäller näringslivet syftar till ekonomisk tillväxt, och det kräver tillgång till säker och billig elenergi. Energiministern å sin sida åker runt och talar om en kärnkraftsavveckling som successivt kommer att innebära ett slöseri på tiotals miljarder kronor. Brist på elenergi samt högre elpriser, som är konsekvensen av effektiviseringar, besparingar och en hushållning som jag mer eller mindre betraktar som ransonering, minskar tillväxten i näringslivet. Det är relativt stor skillnad mellan elpriserna i utlandet och i Sverige. Priserna utomlands ligger betydligt högre. När vi från en lägre nivå höjer något, vilket är helt naturligt, och man utomlands behöver öka sina priser på elenergi, så höjs ju priset även där, men klyftan bibehålls och därmed den konkurrensfördel vi har. Det får vi inte glömma bort. Herr talman! Jag hoppas att vi efter den här debatten inte minst i energirådet skall kunna sätta oss ned i lugn och ro och utifrån givna förutsättningar diskutera oss fram till en lämplig lösning på de energipolitiska problemen. Där kanske trots allt i förlängningen ligger någon form av folkomröstning.

Herr talman! Jag hoppas också att diskussioner i lugn och ro och med fakta för ögonen skall göra klart vad som är förnuftigt och vad som leder till långsiktigt bibehållna låga priser. Låt mig citera några rader ur ett brev jag fått från en av Sveriges främsta industrimän, som leder en mycket energitung exportindustri. Han skriver: När det gäller forskning och utveckling bör stor uppmärksamhet ägnas åt åtgärderna för att minska elanvändningen. Inom mitt eget företag upplever vi detta som en stor utmaning, och jag översänder en PM angående ett projekt som vi satsar på. — Vad det handlar om är just att utveckla effektiva processer för att använda eli mycket energitung produktion. Räddningen för oss är att vi i tid inser att det är detta det gäller att satsa på inför framtiden. Industrins konkurrenskraft är inte beroende av en expansiv elanvändning utan av en effektiv elanvändning. Det är detta som vi alla borde ha lärt oss av de nya fakta vi nu har. Jag skall inte fortsätta sifferexercisen utan bara säga att om vi skulle sälja kärnkraft till Finland måste man till priset lägga vissa kostnader — bl.a. för avfallshantering — som inte finns med i offerten. Faktum kvarstår — kostnaderna för nyproduktion är flera gånger större än genomsnittskostnaden för elproduktion i Sverige i dag. Det är det enkla faktum som talar om varför vi inte kan lösa våra problem genom att bygga nytt. Vi skall lösa våra problem genom att effektivisera.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Det intryck som kvarstår hos svensk allmänhet och hos den krets som har ägnat det här fallet speciellt intresse är att Ivan Dragitevié blev, i någon betydelse av ordet, utlämnad. Vilken betydelse man än lägger in i detta ord, upplevdes det naturligtvis i den situation han befann sig i som ödesdigert, även om man i efterhand kan tolka ambassadens åtgärder på olika sätt. Statsrådet säger i svaret att det knappast är riktigt att hävda att han tog sin tillflykt till ambassaden, men objektivt kan man väl ändå konstatera, om man skalar bort alla tolkningar för och emot, att han inte frivilligt lämnade den svenska ambassaden i Belgrad, dit han i en mycket påfrestande situation tagit sin tillflykt efter att i närmare ett och ett halvt år ha vägrats att lämna Jugoslavien och resa tillbaka till Sverige. I det läget upplevde han sin situation som förtvivlad. Det som skedde återgavs inför hela svenska folket genom massmedia. Där demonstrerades godtyckligheten hos en stat som inte vägleds av västerländs ka ideal när det gäller rättsskipning och behandling av enskilda människor. I en sådan situation är det inte underligt om en person känner sig förföljd och behöver en tillflykt. Utan vare sig rannsakan, dom eller någon som helst motivering hålls en människa kvar mot sin vilja, och den nakna makten, som inte behöver någon motivering för sina åtgöranden, åskådliggörs. I välgörande kontrast till denna mardrömslika skoningslöshet avtecknade sig den svenska regeringens goda vilja. Man gjorde påstötningar. Utrikesminister Bodström talade välgörande klarspråk och hotade såvitt jag minns med att det inträffade t.o.m. allvarligt kunde försämra de diplomatiska förbindelserna. Dessutom gav man Ivan Dragitevié svenskt medborgarskap. Allt detta var utmärkt och stärkte hans ställning gentemot det jugoslaviska godtycket. Det är sådant som inger en människa i en svår situation tilltro och tillförsikt. Så långt var allt gott och väl. Den stödgrupp i Sverige, bestående av riksdagsledamöter från samtliga partier utom vpk, fackliga företrädare från Ivan Dragiteviés arbetsplats i Olofström samt företrädare för kyrkliga och ideella organisationer, som brann av otålighet noterade med tillfredsställelse att dessa åtgärder vidtogs. Men så kommer vi till vad som händer på ambassaden. Det avviker påtagligt från den rakryggade linje som emanerat ifrån det svenska utrikesdepartementet. Att Ivan Dragitevi€ hade det obekvämt på den svenska ambassaden i Belgrad, berodde inte det på att han var obekväm där just då? Bristen på stöd och helhjärtat engagemang trängde fram till oss i Sverige också. Man frågade sig: Trängde inte signalerna från Sverige fram till svenska ambassaden i Belgrad? Diskrepansen mellan det som utrikesministern sade och det som ambassaden i Belgrad gjorde var så påtaglig att det var många som ställde ungefär samma fråga som den jag har riktat till utrikesministern. Att Dragitevié tvingades att lämna ambassaden, som ändå var svenskt område, och fick fara till sin hemby upplevdes i hans situation och i vår situation här hemma som ett stort steg tillbaka. Om detta inte är uttryck för bristande engagemang och kanske rent av en slapp eftergift för maktspråk, utan möjligen kan förklaras som ett taktiskt steg tillbaka för att komma ur en återvändsgränd och nå en slutlig lösning, så kan man ändå kritisera det av flera skäl. Att ambassaden, som statsrådet säger, har bistått honom ”på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna” tolkar jag just så. Vi brukar ha goda förbindelser med Jugoslavien, och förhoppningsvis kommer vi att ha det också i fortsättningen. Men denna fråga visar att det finns en brytpunkt där samstämmigheten upphör. Då bör svenska representanter både här hemma och i Belgrad tala ett klart och redigt språk. Herr talman! Att vara taktisk och diplomatisk i ordets sämsta bemärkelse kan tillfälligt te sig klokt, men i längden gör det ett svagt intryck om man dagtingar med de mänskliga rättigheter som vi sätter högst. Det måste väl gälla i synnerhet i länder som ligger i gränslandet mellan öst och väst.

Herr talman! Som ledamot av den mycket breda kommitté som bildats i Sverige för Ivan Dragiteviés frigivande vill jag här bara understryka de synpunkter som Ulla Tillander har framfört. Jag har haft tillfälle att konstatera hur varmt engagemanget har varit från fackligt och kyrkligt håll i hans hemtrakt. Under Ulla Tillanders frånvaro från riksdagen och tjänstgöring som FN-delegat hade jag nöjet att vid en uppvaktning tillsammans med representanter för socialdemokraterna och folkpartiet hos utrikesministern framföra vår oro för Ivan Dragiteviés öde — han fanns då vid ambassaden. Jag fick inget intryck då av att utrikesministern inte skulle dela vår uppfattning att den svenska ambassaden verkligen utgjorde en tillflykt undan fara för Dragi Cevié. Fastän vi nu har facit i hand finns det ingen anledning att bagatellisera vad som förevarit. Herr talman! Jag vill verkligen, på den mycket breda kommitténs vägnar, understryka Ulla Tillanders synpunkter, som jag med hänsyn till omständigheterna finner mycket försynta.

Konstitutionsutskottets betänkande 14, finansutskottets betänkande 11 och justitieutskottets betänkande 13 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså konstitutionsutskottets betänkande 14 om nytt kyrkofullmäktigval i vissa fall.

Herr talman! I ett uppmärksammat kyrkofullmäktigval i höstas blev det märkliga resultatet att ingen blev vald. Samtliga avgivna valsedlar saknade partibeteckning och underkändes därför, helt korrekt, av valmyndigheterna. Eftersom vidare inga fel hade begåtts vid valförrättningen kunde inte valet upphävas eller göras om efter överklagande i vanlig ordning. Församlingen stod således för valperioden utan fullmäktige och utan alla de organ som bygger på fullmäktige. Enda sättet att rätta till detta, så att församlingen får sina fullmäktige, är att riksdagen stiftar en lag som möjliggör omval. Regeringen har också lagt fram en proposition i ärendet, som nu behandlas. Lagen är tidsbegränsad men generell till sin utformning, eftersom riksdagen inte får stifta lag som enbart gäller enskilda fall. Jag har ingen invändning mot lagen utan yrkar bifall till det lagförslag som föreligger. Men den här ordningen är naturligtvis inte i princip tillfredsställande. Vi bör få en permanent lösning på frågor av det här slaget. Man kan väl säga att det i grunden beror på ett förbiseende att det inte finns någon bestämmelse i vår nuvarande vallag som reglerar fall av det här slaget. I den gamla riksdagsordningen fanns det en passus som möjliggjorde omval i sådana här fall. I en motion som vi väckte redan under allmänna motionstiden uppmärksammade Bengt Kindbom och jag dessa problem. Den motionen behandlas nu i samband med propositionen. De allmänna resonemang som finns i propositionen anknyter nära till de resonemang som vi för i vår motion, och jag har naturligtvis ingenting att invända mot detta. Men vi föreslog att man skall införa en bestämmelse i vallagen som gör det möjligt för länsstyrelsen att förordna om omval i sådana här fall. Det skulle ge en smidig ordning, och det skulle möjliggöra att omvalen utan några särskilda omgångar kunde komma i samma svep som andra omval som har beslutats i anledning av överklaganden. Men vi menar också att det bör öppnas en möjlighet för omval även i andra fall än det som illustreras i det nu aktuella betänkandet. Det kan ju vara så att av olika anledningar en hel mängd valsedlar kasseras, och om kassationen överstiger en viss andel kan man då ifrågasätta representativiteten hos de valsedlar som blir kvar. För den skull bör man alltså överväga omval även i andra fall än när det helt saknas giltiga valsedlar. Det är naturligtvis litet knepigt att bestämma hur regler av det här slaget skall vara utformade i detalj, och vi har därför inte lagt fram något konkret lagförslag i vår motion. Vi anser att det bör gå ett utredningsuppdrag till folkstyrelsekommittén att bearbeta frågan. Folkstyrelsekommittén har en lång rad andra uppgifter som rör vallagen, och dessutom en lång rad andra uppgifter som rör kyrkofullmäktigvalen. För den skull är det i allra högsta grad lämpligt att folkstyrelsekommittén får se över de här frågorna i ett sammanhang. Jag kan nämna att folkstyrelsekommitténs ordförande har samma mening som vi i den här frågan. Märkligt nog har majoriteten i konstitutionsutskottet inte velat gå med på detta modesta krav utan anser att regeringen skall få klara av detta. Jag tycker det är en litet konstig ordning. När vi nu har en utredning som sysslar med de här frågorna och är insatt i problemen, så vore det naturliga att den fick ta hand om även denna. Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.
Herr talman! Här finns det inte mycket att bråka om. Om vi läser betänkandet, märker vi att majoriteten är helt ense med Bertil Fiskesjö om behovet av en översyn av lagstiftningen. Likaså är man överens om att detta kan aktualisera frågor i ett något vidare sammanhang och att det därför krävs en utredning. Vi anser att det ändå är regeringen som har kompetensen att bestämma i vilka former detta skall utredas. Om jag får glädja Bertil Fiskesjö med någonting så vill jag säga att jag tycker att folkstyrelsekommittén, där ju både Bertil Fiskesjö och jag är medlemmar, har en mycket god kompetens att klara den saken, och det är ju mycket möjligt att regeringen också väljer den utvägen.
Herr talman! Jag ber att få konstatera att vi tydligen i sista omgången är överens om det förslag som läggs fram i centerreservationen.

Herr talman! För nästan exakt 25 år sedan — 1961 — beslöt riksdagen att företagens inkommande betalningar i samband med export av varor inte skulle behöva rapporteras till riksbanken. Skälet till detta var att uppgiftslämnandet ansågs enbart leda till en onödig och dryg pappershantering för alla inblandade parter. Nu vill finansutskottets socialistiska majoritet återinföra detta uppgiftskrav för alla exportvaruaffärer. Det betyder att de 80 26 av betalningarna från utlandet som i dag är undantagna från uppgiftsskyldigheten kommer att föras in under rapporteringskrav. Var och en måste inse att detta innebär en mycket kraftigt ökad arbetsbelastning för företagen och bankerna. I andra sammanhang brukar regeringens företrädare berömma sig av att försöka förenkla och minska kraven på uppgiftslämnande från enskilda företag till myndigheter av skilda slag. Jag såg i en tidning att industriministern i dag är ute och talar om industripolitik och småföretag, och jag misstänker att han då har med en liten passus om minskat uppgiftslämnande från företagen. I och med förslaget i finansutskottets betänkande nr 11 om ändring i valutaförordningen tas, som jag ser det, ett stort steg bakåt i denna förenklingsprocess. Jag beklagar att så sker. Det rapporteringssystem som majoriteten vill införa går under beteckningen BOK II-systemet. Det innebär i korthet att valutabankerna varje månad skall rapportera alla slag av betalningar från utlandet på magnetband till riksbanken. I den första rapporteringen — som kallas basrapportering — skall bankerna lämna de uppgifter som de redan har vidare till riksbanken. Dessa uppgifter skall sedan kompletteras — i den s.k. kompletteringsrapporten — med ett antal uppgifter som bankerna skall skaffa in från de enskilda företagen. Kompletteringsuppgifterna skall från företagen lämnas till bankerna, och sedan skall bankerna vidarebefordra dem till riksbanken. Riksbanken skall sedan bevaka att uppgifterna kommer in på avsett vis. I det ursprungliga förslaget från riksbanken skulle för alla betalningar uppges inte bara vad betalningen gällde, vilket land den kom ifrån, vilket valutaslag som användes etc. utan också vilket utländskt företag som hade verkställt betalningen. Från näringslivet hävdade man att en sådan typ av rapporteringssystem skulle medföra kostnadsökningar på uppemot en halv miljard kronor per år. Dessutom skulle en lagring centralt på magnetband av alla dessa uppgifter rimligen skapa stora sekretessproblem och kraftigt ökade sårbarhetsproblem för det svenska näringslivet. Riksbanken har emellertid nu enligt uppgift beslutat att namn på det företag som har gjort betalningen till ett svenskt företag inte skall behöva lämnas in. Självfallet medför detta både att det blir mindre kostnader för uppgiftslämnandet och att sårbarhetsriskerna minskar. Fortfarande är det emellertid enligt det nu aktuella förslaget så, att betalningsuppgifterna skall lämnas varje månad med fördelning på länder och valutaslag, och systemet skall fortfarande vara heltäckande. Det finns två uppgivna motiv för den heltäckande rapporteringsskyldigheten, enligt utskottsmajoriteten. Det första gäller behovet att få en bättre betalningsbalansstatistik. Detta är inte någon kontroversiell fråga, framför allt inte vad gäller företagens export av tjänster, eftersom det där finns stora skillnader mellan de uppgifter som tas in genom SCB:s tjänsteenkät och den nuvarande formen av valutaanmälningar till riksbanken. Det som är kontroversiellt är emellertid sättet att förbättra statistiken. Vi anser från de borgerliga partierna att man i stället för att införa ett sådant här heltäckande rapporteringssystem bör fortsätta att utveckla SCB:s tjänsteenkäter och t.ex. genomföra dem kvartalsvis i stället för en gång om året. Vi ser det också som helt onödigt att för statistikändamål kräva en generell anmälningsplikt för alla betalningar från utlandet. Det andra motivet för BOK II-systemet är att förbättra kontrollen över att valutaregleringens olika förbud efterföljs. Som jag ser det är det motivet ett utomordentligt exempel på hur en viss typ av regleringar och förbud föder behov av nya regler och nya kontrollmöjligheter. Vi anser inte från de borgerliga partiernas sida att det finns något kontrollskäl för att bygga upp ett nytt heltäckande rapporteringssystem. Vår strävan bör i stället vara att avskaffa valutaregleringen så snart som möjligt och underlätta de internationella kapitalrörelserna. I detta sammanhang skriver utskottsmajoriteten i betänkandet: ”En förbättrad statistik är därför, som utskottet ser det, en förutsättning för liberaliseringar av valutaregleringens tillämpning.” Jag vill därför fråga utskottets ordförande som representant för regeringen om det kommer att föreslås några uppluckringar av valutaregleringen för den händelse att majoritetens förslag i dag skulle vinna kammarens bifall. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen av Björn Molin m.fl.

Herr talman! Jag instämmer helt i vad som sades om behovet av en betalningsbalansstatistik av god kvalitet — jag pekade också på det behovet i mitt första inlägg. Arne Gadd förklarade att BOK II-systemet skulle ha blivit i stort sett ofarligt från valutakontrollsynpunkt och att företagens kostnader har minskat avsevärt i och med att riksbanken har givit efter en aning på de krav på uppgifter som man i början hade. Något ligger det i detta, och jag förmodar att utskottsmajoriteten annars skulle ha haft ganska svårt att svälja det här förslaget. Men, herr talman, det är tyvärr så att det förslag till ändring av valutaförordningen som riksdagen i dag skall fatta beslut om inte ger någon som helst garanti för att minskningen i uppgiftsskyldigheten i förhållande till riksbankens ursprungliga förslag blir bestående.

Vad det i praktiken handlar om är att ge riksbanken i stort sett fria händer att kräva in vilka uppgifter som helst från de svenska företagen. Jag anser att detta är en mycket olycklig utveckling och vidhåller därför mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill upprepa att vi inte har någon skiljaktig mening i fråga om behovet av en betalningsbalansstatistik. Det handlar om sättet att kräva in uppgifter för denna betalningsbalansstatistik. Jag noterar att jag egentligen inte har fått något svar på min fråga om socialdemokraternas ambitioner beträffande valutaregleringen, vilket bara berördes i en mycket glidande formulering. Jag tycker att det är egendomligt att utskottsmajoriteten i betänkandet hänvisar till att det nu föreslagna, ”heltäckande” rapporteringssystemet skulle ge möjlighet att bedöma effekterna av utfärdade bestämmelser. De bestämmelser som åsyftas är valutaregleringen, som har varit i kraft sedan i stort sett före andra världskrigets inträde. Det rör sig om snart 50 år. Att nu införa bestämmelser som, enligt vad man påstår, gör det möjligt att bedöma effekterna av dessa snart 50 år gamla regler tycker jag inte vittnar om någon särskilt stark ambition att minska den mängd regler som finns inom valutaregleringen. Jag vill påstå att det i själva verket redan i dag finns en mycket rik flora av vittnesmål som tydligt visar de negativa effekterna av den här typen av regleringsingripanden. Det finns därför enligt min mening inga som helst skäl att bygga ut dessa kontrollmöjligheter. Jag beklagar att Arne Gadd inte har insett detta.
Vi övergår nu till att debattera justitieutskottets betänkande 13 om företagsbot.

Herr talman! I den proposition som vi nu skall debattera föreslås en ny typ av sanktion mot företag, kallad företagsbot. Den är konstruerad som s.k. särskild rättsverkan av brott. Sanktionen skall kunna riktas mot näringsidkare. Näringsidkaren kan, som bekant, vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Sanktionen skall i verkligheten kunna gälla alla typer av brott som kan begås i näringsverksamheten. Företagsbot skall kunna utdömas både för brott som har medfört eller som har kunnat medföra ekonomiska fördelar och för brott som inte har karaktär av vinningsbrott. Förslaget är ett resultat av ekokommissionens arbete, men man bör kanske redan från början observera att det enda absoluta samband som finns med ekonomi är att sanktionerna enbart kan drabba näringsidkare. Herr talman! Jag yrkar avslag på den här propositionen, vilket också medför att jag yrkar bifall till den reservation som är undertecknad av samtliga företrädare i justitieutskottet för moderaterna, folkpartiet och centern. Det finns många skäl att motsätta sig det här förslaget, men jag skall bara ta upp några. Låt mig börja med att erinra om att lagrådet har granskat förslaget. Lagrådets ledamöter är tre jurister från våra två högsta domstolar. Det är tre lagkloka män, och de är inte politiskt utnämnda, vilket somliga tycks tro. De har alla, var och en med sin motivering, varit kritiska mot det här förslaget. De har varit mera kritiska än jag kan minnas att lagrådet någonsin har varit. Självfallet behöver varken en departementschef eller riksdagen slaviskt följa lagrådet i varje lagstiftningsfråga.

Låt mig bara citera ur sammanfattningen i ett av de tre olika yttrandena. Lagrådsledamoten skriver bl.a. att det underlag för de föreslagna reglerna som redovisas i remissen och i åberopade handlingar ”är otillräckligt eftersom det inte gör det möjligt att överblicka och analysera de olika situationer i vilka reglerna skulle bli tillämpliga. ——-—-— De angivna bristerna får en särskild betydelse eftersom reglerna gäller en i tekniskt avseende helt ny typ av sammansatt sanktionsform. För att garantera erforderlig rättssäkerhet och en enhetlig lagtillämpning hade här behövts alldeles särskilt klara lagregler.” Den här ledamoten ”avstyrker bestämt” att förslaget läggs till grund för lagstiftning. Det är det här, och två i sak lika skarpa och kritiska yttranden, som utskottsmajoriteten vill gå emot. Det är mycket beklagligt. Denna nya ”rättsverkan” av brott kallas inte straff och drabbar inte vilken lagbrytare som helst. Den drabbar enbart näringsidkare. Näringsidkare kan, som jag sade, vara både fysiska och juridiska personer. Det är alltså en nyhet som införs i svensk strafflagstiftning, när vi nu tar in juridiska personer som objekt i det hela. Juridiska personer kan hädanefter bli straffade. Om vi först ser till den fysiska personen som kan straffas, näringsidkaren NN, så riskerar han enligt lagförslaget en dubbelbestraffning. Det råder säkert enighet i kammaren om att näringsidkare skall straffas precis som alla andra vare sig de bryter mot särskilda regler, som kan gälla just för den egna näringsverksamheten, eller mot allmän strafflag. Men principen om likhet inför lagen kräver att man inte straffar vissa kategorier medborgare hårdare än andra när de är lagbrytare. Och även om företagsbot inte kallas straff, så tror jag att var och en som till äventyrs gör sig skyldig till en brottslig gärning och straffas för det samt dessutom får betala mellan 10 000 kr. och 3 milj.kr. extra bara kan uppfatta det på ett enda sätt: det är ett extrastraff. Låt mig citera ytterligare en ledamot av lagrådet, som skriver: ”Såsom lagtexten är utformad och som den enligt motiven också är avsedd att tillämpas skall företagsbot emellertid kunna användas även i det fall att en enskild näringsidkare begått brottet och därmed själv drabbas av straff.

I fråga om den verkliga nykonstruktionen, nämligen att juridiska personer kan få böta, finns det många principiella invändningar att göra. Jag skall nämna två. Den första gäller det som man populärt skulle kunna kalla för kollektiv skuld. Vi har tyvärr redan kollektiva löntagarfonder och kollektivanslutning till politiskt parti. Nu är vi på väg att få kollektiv skuld också. Det är ju faktiskt inte gärningsmannen som drabbas av företagsboten, om brottet sker i t.ex. ett aktiebolag — det är aktieägarna gemensamt som utan att ha haft det minsta med den brottsliga gärningen att göra blir drabbade. De kommer inte in i något straffregister, men deras tillgångar tas i anspråk därför att någon som är anställd i det bolag där de själva satt in medel har burit sig illa åt. Man kan kalla det för kollektiv skuld eller ställföreträdande lidande eller företagsbot. Det spelar i själva verket ingen roll, det viktiga är att det enligt vårt sätt att se över huvud taget inte är försvarbart. En annan invändning som jag vill göra är att lagstiftaren här indirekt ålägger en viss grupp medborgare, nämligen näringsidkarna, en preventiv funktion och straffar denna grupp extra hårt, om de som hör dit inte agerar som en sorts samhällspoliser. Samtidigt lämnas dessa personer i stor ovisshet om vad som egentligen krävs för att man inte skall riskera att bli straffad. Låt mig till sist bara säga: Vi brukar i princip vara ense om att strafflag aldrig får vara något slags ramlag. Den skall vara klar, entydig och förutsebar. Sådana självklara krav uppfyller inte det här förslaget. Det verkar nästan som om majoriteten håller med om det i betänkandet, där det ständigt hänvisas till möjligheter, till jämkning, till undantag och till skälighet. Det hade varit bättre om majoriteten i justitieutskottet hade följt majoriteten i konstitutionsutskottet och haft modet att lyssna på och följa vad ett klokt lagråd säger och skicka tillbaka hela propositionen.

Herr talman! Utskottets ordförande har gett en pedagogisk redogörelse för vad företagsbot innebär, och jag skall bara göra några kommentarer till hur vi från moderat håll ser på detta. Det är helt klart att det behövs ett system för sanktioner mot ekonomisk brottslighet, och det är samtliga partier i utskottet överens om. Det är särskilt på vissa områden, t.ex. arbetsmiljöoch naturvårdsområdena, som vi anser att det är angeläget att överträdelser av gällande lagar kan straffas. Vid sådana tillfällen måste man också ta hänsyn till rättssäkerheten, men det görs inte i förslaget om företagsbot. Inte minst genom lagrådets exempellösa kritik påtalas detta. Ändå framhärdar utskottets majoritet och sväljer förslaget med hull och hår, med en mycket märklig motivering, nämligen att man har väntat så länge på ett förslag om åtgärder mot olika former av ekonomisk brottslighet att man inte kan vänta längre. Utskottsmajoriteten menar också att ”utskottet inte — — — kan ställa sig bakom motionsyrkanden om åtgärder som skulle innebära ytterligare tidsutdräkt i detta ärende som övervägts under så lång tid”. När man läser denna motivering konstaterar man osökt att majoriteten i utskottet hellre accepterar ett dåligt och hastigt tillkommet förslag i stället för ett genomarbetat förslag. Eftersom företagsbot är, som utskottets ordförande säger, en nykonstruktion är det av största vikt att en sådan förändring inte genomförs utan att den har föregåtts av tillräckligt omfattande analyser, från såväl teoretiska och systematiska som praktiska utgångspunkter. Herr talman! Det ämne som här behandlas kan betraktas som mycket svårhanterlig materia, åtminstone för oss i utskottet som är lekmän — juristerna kanske har lättare att fatta de olika termerna. Lagrådet har prövat och remissbehandlat förslaget, och det har i flera fall betraktats som otillfredsställande. Det är ingen överdrift att påstå att förslaget om företagsbot i sin nuvarande utformning har utsatts för en exempellöst hård kritik. Kritiken har i stora delar riktats mot lagtextens oklara och alltför öppna formuleringar, som mer eller mindre ger den en karaktär av en ramlag. Lagrådets ledamöter har också uttalat att en sådan lagstiftningsteknik absolut inte är godtagbar på straffrättens område. Låt mig citera regeringsrådet Muellers konstaterande: ”Såsom förslaget utformats uppfyller det inte de krav på rättssäkerhet som måste ställas. Eftersom de föreslagna reglerna ——-— ger en bristfällig information om vad som krävs i fråga om förebyggande åtgärder, kommer reglerna inte heller att fylla den avsedda funktionen att få företagen att verka för att gällande föreskrifter följs inom deras verksamhet. Slutligen kommer ett så utformat förslag att leda till betydande svårigheter vid tillämpningen.” Vad regeringsrådet Mueller avser med den bedömningen är bl.a. att den föreslagna formuleringen i lagtexten är tillämplig på en mängd olika situationer som också gäller alla verksamma inom företaget, oavsett vilken ställning de har där. Det går emellertid inte att utläsa av förslaget vad företaget skall göra och vilka förebyggande åtgärder det skall använda. Det går inte heller för företagaren att få tillfredsställande besked om vilka förebyggande åtgärder han avkrävs — då är det heller inget bra lagförslag. Den verkliga avhyvlingen ger regeringsrådet Mueller litet längre fram i remissvaret: ”Bristerna i underlaget och i utformningen av förslaget är av så allvarlig art att det inte är möjligt att avhjälpa dem inom ramen för en lagrådsgranskning.” Regeringsrådet avstyrker därför att föreliggande förslag skall läggas till grund för lagstiftning. Även de två övriga ledamöterna i lagrådet, regeringsrådet Paulsson och rättschefen Jermsten, anför kritiska synpunkter av såväl praktisk som principiell natur. Den kraftiga kritiken borde onekligen ha medfört en omarbetning av förslaget om företagsbot. Departementschefen hävdar i sitt yttrande om lagrådsremissen att meningarna inom lagrådet varit starkt delade. Detta till trots kvarstår kritiken, även om den förmedlas i tre särskilda yttranden. Även andra juridiska instanser har varit kritiska. Jag kan bara konstatera, herr talman, att det råder olika uppfattningar om förslaget till företagsbot, och moderaterna, folkpartiet och centern har i en reservation hävdat sina ståndpunkter. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Jag tänker i det sammanhanget t.ex. på fackförbund som lämnat förmåner till sina befattningshavare utan att dessa förmåner uppgivits till beskattning. Liknande brottsliga förfaranden har som bekant också förekommit inom idrottsrörelsen och inom bildningsförbund. De här brottsliga förteelserna är fullt jämförbara med dem som är avsedda att beivras genom företagsbot och alltså skall gälla näringsidkare. Om inte en sådan utvidgning sker är detta en ojämlik lag, och en sådan kan vi inte ställa oss bakom.